Enligt till kammaren inkommet protokollsutdrag har valberedningen föreslagit att antalet suppleanter i finansoch justitieutskotten skall utökas från 15 till 16 samt att antalet suppleanter i utrikesutskottet, som för närvarande är 16, skall utökas till 17. Jag hemställer att antalet suppleanter i såväl finansutskottet som justitieutskottet bestämmes till 16 och antalet suppleanter i utrikesutskottet bestämmes till 17.

Herr talman! Herr Carlström har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta i anledning av riksdagens beslut rörande breddning av järnvägssträckan Sandbäckshult-Berga. Frågan — som gäller ett projekt av arbetsmarknadskaraktär — bereds för närvarande i samråd av kommunikationsoch arbetsmarknadsdepartementen. I avvaktan på resultatet härav är jag inte beredd att göra några närmare uttalanden om ifrågakommande åtgärder.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Jag hade väl väntat mig ett något mera positivt besked i detta speciella ärende, så mycket mer som ett enigt trafikutskott och sedermera även riksdagen gett sin viljeyttring till känna i vad gäller breddningen av bandelen Sandbäckshult-Berga, en sträcka på ca 32,5 km. Den ”flaskhals” som den biten utgör bör snarast elimineras till gagn för både personoch godstrafiken. Svårigheten för godstransporter via överföringsvagnar förstår vi ju alla, och persontrafiken från Kalmar mot Stockholm går nu företrädesvis via Emmaboda-Växjö-Alvesta, vilken resväg är ca 10 mil längre än om trafiken gick via Berga-Linköping till Stockholm. Den breddning inom en del av Kalmar-Berga-banan som nu pågår i AMS:s regi och som beräknas vara klar 1975 bör utan uppehåll fortsätta med delen Sandbäckshult-Berga, ty därigenom får Kalmar län den uppryckning i kommunikationshänseende som länet så väl behöver. Detta skulle också utgöra en liten kompensation för den åderlåtning som drabbat länet genom nedläggning av ett femtiotal mil järnväg under 1950 och 1960-talen. Länsstyrelsen i Kalmar har också i Länsprogram 1970 poängterat det angelägna i en förbättrad trafikförsörjning och gett en sådan högsta prioritet. Jag hoppas att statsrådet får tid och tillfälle att mera i detalj studera det spörsmål vi nu debatterar, ty då är jag förvissad om att statsrådet inser nödvändigheten av att snabba åtgärder vidtages för att ge näringsliv och befolkning i Kalmar län det stöd som behövs och där bl.a. goda kommunikationer är en viktig faktor. Jag förstår att kommunikationsministern vill avvakta utredningsarbetet och se resultatet därav, men det vore av stort värde om utredningen kunde forceras, vilket måhända är möjligt. Jag ber än en gång att få tacka statsrådet Norling för svaret.

Herr talman! Herr Molin har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att närmast berörda myndigheter, organisationer och grupper skall få möjlighet att ta ställning till U 68-beredningens överväganden och förslag innan dessa läggs till grund för beslut av statsmakterna. Jag har redan vidtagit åtgärder för att det av herr Molin angivna syftet skall uppnås. Samma dag som U 68-beredningens promemoria Högskolereform överlämnades till mig, den 3 september i år, distribuerades promemorian till bl.a. de närmast berörda myndigheter, organisationer och grupper som tidigare yttrat sig över U 68:s huvudbetänkande. I samband med distribu Tisdagen den tionen angavs att ytterligare exemplar av promemorian kunde rekvireras 29 oktober 1974 från utbildningsdepartementet. Promemorian har mångfaldigats i sådan om fattning att den efterfrågan som redovisats till departementet kunnat till Om information godoses. angående U 68 I anslutning till överlämnandet klargjorde jag i ett uttalande, som spreds = beredningens bl.a. via pressen, att de som så önskar har möjlighet att komma in till — förslag utbildningsdepartementet med sina synpunkter och förslag på U 68-beredningens promemoria. Jag framhöll att synpunkter som kommer in före den 1 december i år kommer att kunna beaktas i propositionsarbetet. Detta besked har därefter i olika sammanhang upprepats. En livlig offentlig debatt förs för närvarande kring promemorian Högskolereform. Inom skilda myndigheter, grupper och organisationer pågår enligt vad jag erfarit arbete med att utforma yttranden över promemorian. Jag är övertygad om att möjligheten att ta ställning till U 68-beredningens överväganden och förslag står klar för alla berörda.

Herr talman! Jag skall be att få tacka utbildningsministern för svaret på min fråga. ”Högskolereformen”, med beteckningen U 68, har föranlett en omfattande debatt och mött en ovanligt hård kritik, inte minst från dem som kommer att bli direkt berörda av förslaget. När den parlamentariska beredningen, efter ovanligt kort arbetstid, lade fram sitt förslag framhöll man att det var viktigt att de närmast berörda fick möjlighet att ta ställning till beredningens överväganden och förslag innan dessa lades till grund för beslut av statsmakterna. Min fråga gäller alltså i vilken form detta skett. Först frågar man sig om det blir något remissförfarande. Jag tolkar utbildningsministerns svar så att detta inte blir fallet. Man har — om jag får knyta an till den terminologi som majoriteten i U 68-beredningen har använt — talat om en formell remiss. Den blir det inget av. Denna typ av remiss uppstår när man anmodar myndigheter att yttra sig. Däremot säger majoriteten i beredningen att man kan tänka sig en reell remiss, vilket är någonting annat än att de vars synpunkter man vill ha blir anmodade och tillfrågade. Min fråga är alltså: Har utbildningsministern den uppfattningen att något formellt remissförfarande inte blir av, men att det i stället kan bli vad man i detta sammanhang kallat en reell remiss? Det är i och för sig gott och väl att synpunkter får framföras, men om de inte framförs, tänker utbildningsministern då anmoda de berörda att komma med synpunkter? Hur kan utbildningsministern annars försäkra sig om att få fram de berördas synpunkter? Det gäller lärarna, forskarna, studenterna och förvaltningen på området. Utbildningsministern tycker väl att det är viktigt att de berördas synpunkter får komma fram även på detta område?
Tisdagen den Herr talman! Det är riktigt som herr Molin säger att beredningen arbetat 29 oktober 1974 snabbt. Jag tycker att beredningen, där även herr Molin var ledamot, har gjort ett bra jobb. Om information Jag har inte lärt känna herr Molin eller riksdagsmän i allmänhet som angående U 68 formalister; det viktiga är ju resultatet. Har man behov av att snabba på beredningens en process som kanske varit alltför långsam i ett tidigare skede utan att förslag därmed förlora något väsentligt bör man göra detta. Om alla som har syn punkter — det är jag övertygad om att man har på universiteten och bland studenterna, men naturligtvis också i andra organisationer av olika slag —- får komma till tals har man därmed skapat möjlighet för dem att bidra till att vi får en så bra högskolereform som möjligt. Jag känner inte studenter, professorer och docenter som särskilt tystlåtna personer. De sitter inte snällt och väntar sig att någon högre myndighet skall ingripa och säga: Var nu så snäll och tala. Mitt intryck är att de talar ganska fritt, vilket jag tycker är bra. Som jag tidigare nämnde skall det, i den mån de kommer in med yttranden före den 1 december, bli mig en glädje att ta hänsyn även till deras synpunkter.
Herr talman! Jag är inte formalist, men jag får nog ändå säga att det är ganska originellt när man i den svenska förvaltningen inför en distinktion mellan en formell remiss — som alltså är det vanliga remissförfarandet — och en reell remiss, som skulle vara något helt annat. Man skulle därav möjligen kunna dra slutsatsen att den formella remissen har mycket mindre betydelse än det som i detta sammanhang har kallats för reell remiss. I varje fall är det en originell uppfinning, det kan inte bestridas. Men detta är naturligtvis inte det viktiga, utan det viktiga är: Vilket blir resultatet? Är det verkligen så att utbildningsministern i dag känner sig säker på att med det nu tillämpade förfarandet kommer alla berörda till tals, är jag nöjd. Betyder det t.ex. att den mest sakkunniga myndighet som vi har på området kommer till tals?
Herr talman! Den distinktion mellan olika remissförfaranden som herr Molin gör är hans egen. Jag har inte anslutit mig till den. Men att vara originell i förvaltningen tycker jag inte är felaktigt. Det kan väl vara skönt att pröva också nya vägar. Det viktiga är ju att det önskade resultatet uppnås, och det är som sagt mitt alldeles bestämda intryck att de som vill komma till tals också kommer till tals.
Herr talman! Det är ju inte tillräckligt att säga att de som vill skall få en möjlighet att komma till tals, utan det måste väl också vara ett intresse för dem som skall bearbeta utredningens förslag i fortsättningen att försäkra sig om att alla sakkunniga och alla berörda verkligen kommer in med syn punkter. Det är därför jag som ett exempel ställde frågan: Är utbildningsministern säker på att med det här förfarandet kommer den centrala sakkunniga myndighetens synpunkter att föras fram?

Herr talman! Nuvarande regler för kortaste tid mellan erhållande av inryckningsorder till värnpliktstjänstgöring och inryckningsdag stadgar att ordern skall vara den värnpliktige till handa senast en månad före inställelsedagen . Strävan från myndigheternas sida har varit och är att inkallelseorder skall utfärdas i så god tid som möjligt, vilket innebär att order om inställelse till repetitionstjänstgöring eller första tjänstgöring kommer den inkallade till handa tidigare än en månad före inställelsedagen. Likväl uppkommer tid efter annan situationer där de militära myndigheterna av olika skäl tvingas att kalla in personal till tjänstgöring med bara en månads varsel i enlighet med gällande minimibestämmelser. Det säger sig självt att en inkallelse med så kort varsel kan vålla den inkallade personliga eller andra problem. Det är mot den bakgrunden angeläget att också den kategori som inkallats med kortaste tillåtna varsel ges rimliga och praktiska möjligheter att på övligt sätt begära anstånd med tjänstgöringen och få sin sak behandlad på det sätt som gällande bestämmelser och praxis anger. Den långdragna process som ligger mellan en begäran om anstånd och värnpliktsnämndens slutliga beslut efter den anståndssökandes eventuella överklagande av värnpliktsverkets beslut överskrider normalt en månad. För den som inkallats med kortaste tillåtna varseltid innebär detta att värnpliktsnämndens beslut ofta kan meddelas den värnpliktige först sedan denne ryckt in till tjänstgöringen. Det säger sig självt att denna ordning inte kan anses tillfredsställande. Det är enligt min mening angeläget att sådana regler för inkallelser skapas att alla inkallade ges möjligheter att begära anstånd och få sin sak behandlad och, i sista hand, erhålla värnpliktsnämndens beslut i god tid före inryck ningsdagen. En sådan ordning torde också underlätta de militära förbandens Nr 108 planering av övningar m.m., eftersom man då med större exakthet än nu Tisdagen den vet hur många värnpliktiga som förbandet kommer att ta emot på inryck 29 oktober 1974 ningsdagen och problem och kostnader i anslutning till enskilda hemförlovningar efter värnpliktsnämndens beslut i större utsträckning än nu kan undvikas. Skall en sådan ordning som jag här nämnt kunna skapas, måste självfallet också övervägas regler om sista dag efter erhållen inkallelseorder då begäran om anstånd måste vara berörd myndighet till handa. Med hänvisning till det anförda hemställer jag om kammarens tillstånd att till herr försvarsministern framställa följande fråga: Är statsrådet beredd att medverka till att sådana regler skapas att minimitiden mellan senaste dag för inkallelseorders mottagande och inställelsedagen förlängs så att slutligt besked från värnpliktsnämnden vid begäran om anstånd kan komma den inkallade till handa i god tid före inryckningsdagen?

Herr talman! Om en statstjänsteman eller motsvarande befordras till en högre tjänst eller kommenderas till en ny tjänst på annan ort betalar staten i princip flyttningskostnaderna. Ett av villkoren härför var, t.o.m. 1973, att den flyttande tjänstemannen infordrade offerter från tre olika flyttfirmor, varav en statlig. Det var ett försök att dämpa det allmännas kostnader på just detta område. fr.o.m. 1974 gäller ett helt annat system. Enligt detta behöver anbud vid flyttning inte längre infordras, utan det statliga Freys express skall numera ensamt ombesörja all kostnadsfri bohagstransport. Ett statligt monopol har alltså skapats inom denna sektor. Näringsfrihetsombudsmannen har för närvarande sin uppmärksamhet riktad mot vissa konkurrensbegränsande överenskommelser inom åkerinäringen. Företrädare för transportköpande industriföretag, kommunala uppköpare m.fl. klagar över branschens konkurrensbegränsande taxeöverenskommelser. NO har dessutom ett ärende mot Sveriges möbeltransportörers förbund angående normaltaxa för bohagstransporter liggande hos marknadsdomstolen. NO har alltså sina blickar riktade mot exakt samma typ av konkurrensbegränsande taxesystem som statsverket företräder. Mot bakgrund av vad här anförts ber jag om kammarens tillstånd att till herr finansministern ställa följande fråga:

Herr talman!

Det på föredragningslistan upptagna valet är föranlett av önskemålet om att under herr Langes sjukledighet bereda dennes ersättare plats i utrikesutskottet. För valet har valberedningen enhälligt godkänt och till kammaren överlämnat en gemensam lista.

Herr talman! När riksdagen den 27 februari detta år slutgiltigt antog det vilande grundlagsförslaget fick Sverige därmed en moderniserad författning, en författning som återspeglar nutidssvenskens synsätt i en rad grundläggande frågor. Inte minst gäller detta regleringen av statschefens ställning. Denne skall i fortsättningen endast ha representativa och ceremoniella uppgifter. Detta beslut bör ligga fast; det finns inte någon anledning att ge monarker i uppgift, kanske t.o.m. tvinga monarken, att underskriva expeditioner och liknande dokument. Det vore detsamma som att med konstgjord andning blåsa liv i den gamla politiska funktionen. Jag delar utskottsmajoritetens uppfattning härvidlag. I de diskussioner som föregick grundlagsbeslutet spelade republikfrågan en mycket liten roll. Frånsett framstötarna från vänsterpartiet kommunisterna har monarkin inte på allvar ifrågasatts. Tvärtom kan det noteras att grundlagsbeslutet av i år befäste monarkins ställning. Den överväldigande majoritet som här i kammaren stödde detta beslut har säkert också ett massivt stöd i folkopinionen. Ställningstagandet kan visserligen vila på skilda motiv. Några är monarkister av ideologiska skäl, andra återigen — och förmodligen de flesta — har stannat för monarkin som en praktisk lösning, som väl passar in också i dagens svenska samhälle. Republikfrågan har därmed avgjorts. Att, som vpk nu gör, åtta månader efter grundlagsbeslutet åter aktualisera republikfrågan är helt orealistiskt. På denna punkt stöder jag också utskottsmajoriteten. Det finns däremot andra konsekvenser att dra av grundlagsbeslutet. I och med att Sverige bestämt sig för fortsatt monarki måste frågan om kvinnlig tronföljd nu bli aktuell. Centern — liksom folkpartiet och moderaterna = tog upp denna fråga både i författningsutredningen och i grundlagbe redningen. Vi fullföljer denna linje i dag. Det grundläggande motivet för kvinnlig tronföljd är, enligt centerns mening, att full jämställdhet skall råda mellan könen. Vår tids synsätt inbjuder här till konsekventa regler. Man kan vända på frågan och undra om det finns någon som, om kvinnlig tronföljd redan existerade, skulle vilja avskaffa den till förmån för enbart manlig. Jag tror inte det. Varför fanns då inte kvinnlig tronföljd med redan i 1810 års successionsordning? Svaret är mycket enkelt. Samhällets syn på kvinnan var helt annorlunda då. En blick bakåt i historien lär oss att olika länders inställning till kvinnlig tronföljd har varit förknippad med respektive lands regler om kvinnans rätt att ärva egendom. Och så sent som år 1810 hade svensk kvinna inte samma arvsrätt som man, ens till privat egendom. Det fick hon först år 1845. Även på andra områden har det svenska samhällets attityd till kvinnan förändrats — långsamt, men steg för steg till det bättre: rätt till lärartjänst 1859, rätt att ta studentexamen 1870 och samma rösträtt som man 1921. Det året fattades vidare beslut om behörighetslagen, som trädde i kraft 1923 och som gav kvinnan tillträde till alla civila statliga ämbeten utom de kyrkliga. För ett femtontal år sedan började också prästämbetet att öppnas för kvinnan. Nu återstår i princip endast det högsta ämbetet — statschefens. Vad är då utskottsmajoritetens motiv för avslag på utredningsyrkandet? Jo, man bygger på ”tanken att riksdagen, för den händelse konungahuset skulle utslockna, skall få rådrum för att ta ställning till den framtida statsformen”. Vad menar man egentligen med det motivet? Finns det någon annan tänkbar förklaring än den att man i en viss given situation vill begagna tillfället att på ett mer smärtfritt sätt införa republik?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

Herr talman! Egentligen är det fantastiskt att frågan om kvinnlig tronföljd ännu år 1974 inte fått sin lösning. På samhällslivets alla områden går vi mot en ökad jämställdhet mellan män och kvinnor. Man kan då tycka att det borde finnas alla skäl att också rätta till den orättvisa som ligger i att kvinna inte äger arvsrätt till Sveriges tron. Detta har socialdemokratin år efter år motsatt sig. Talet om jämställdhet mellan könen klingar ihåligt då man vill diskvalificera kvinnor från möjlighet att tillträda statschefsämbetet. Nu brukar det ibland framhållas från socialdemokratiskt håll att det inte är kvinnans jämställdhet man vill förhindra. I stället är man emot monarkin som statsform, och man vill på intet sätt vara med om åtgärder som kan leda till att monarkins fortbestånd säkras. Men det förhåller sig ju så att riksdagen så sent som i år slutgiltigt har antagit en ny författning. Den avses i sina huvuddrag bli bestående för åtskilliga decennier framåt. Denna författning slår klart fast att Sverige också Nr 109 i framtiden skall förbli en monarki. I själva verket var det endast kom Onsdagen den munisterna som i det författningsarbete vi i det väsentliga just avslutat 30 oktober 1974 såsom parti motsatte sig monarkins bibehållande. Det är alltså otvetydigt så att också socialdemokraterna i denna kammare = Statsformen så sent som i år har givit sin anslutning till monarkin som statsform. Grun = m.m. derna till detta skall jag inte nu gå in på. Det räcker med att konstatera fakta. Men då vore det också naturligt att socialdemokraterna drog konsekvenserna av denna sin inställning. Annars blir socialdemokratins handlingssätt en stor logisk kullerbytta. Man vill å ena sidan ha kvar monarkin, men man vill å andra sidan inte införa den enkla och naturliga reform som kvinnlig tronföljd skulle innebära. Utländska betraktare blir oftast ytterst förvånade när de får höra att det är det socialdemokratiska partiet som bromsar denna reform. I dag finns chansen att låta frågan falla framåt. De borgerliga partierna har enat sig om att kräva utredning och förslag beträffande införande av kvinnlig tronföljd. Det är första gången den kammare som valdes förra året har att ta ställning till detta krav. Det senaste valet innebar en kraftig ökning av antalet kvinnor här i riksdagen. Det skall, herr talman, bli intressant att se hur de nyvalda socialdemokratiska riksdagskvinnorna kommer att rösta. Jag är övertygad om att en stor majoritet av svenska folket finner det naturligt och riktigt att vi nu ger kvinnan möjlighet att tillträda statschefsämbetet. Konstitutionsutskottets betänkande nr 41 behandlar också monarkifrågan ur en annan synvinkel. För moderata samlingspartiet har det varit självklart att monarken skall medverka aktivt i statslivet. Vi är alla överens om att konungen inte skall ha någon politisk makt, men detta behöver på intet sätt utesluta att han ges meningsfulla ceremoniella funktioner. För detta talar inte minst traditionella skäl. Från moderata samlingspartiet framförde vi vid den nya författningens antagande en rad krav som berörde monarkens ställning. Utan tvivel pekade den offentliga debatt som fördes i vårt land i början av detta år på att medborgarnas stöd för dessa krav var starkt. Eftersom vi vid andra läsningen av grundlagen icke hade möjlighet att få våra yrkanden upptagna till prövning vart för sig, återkommer de nu på kammarens bord. I reservationen 3 vid utskottets betänkande tas några frågor i detta sammanhang upp till behandling. Från moderat håll kräver vi en medverkan av konungen i statslivet i nära anslutning till vad regeringsrätten anförde i sitt remissyttrande över grundlagberedningens betänkande. I detta yttrande föreslogs att konungen skulle medverka vid promulgation av lagar och förordningar, vid ingående av överenskommelse med främmande makter, vid meddelande av nåd och i viktigare utnämningsfrågor. Herr talman! Den nya grundlagen kommer att träda i kraft vid årsskiftet. Just när det gällde monarkens ställning mötte det förslag som riksdagen tog i våras så starka protester att det finns all anledning att skyndsamt vidtaga förändringar i den riktning som här har redovisats. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna 2 och 3, som är fogade till utskottets betänkande.

Herr talman! Ingen kan väl i dag — om han vill vara ärlig — förneka att monarkin är en kvarleva från det gamla adelsväldet. När borgarklassen övertog statsmakten behöll den av feodalismens gamla maktsymboler bl.a. det monarkistiska, ärftliga systemet. Kungens självständighet har successivt minskat, men alltid har tronen och hovet varit i reaktionens tjänst vare sig det har gällt direkta politiska tjänster eller genom att vara föremål för en reaktionär mytbildning. Även om i dag monarkins uppgifter i Sverige begränsas till rent representativa sådana kvarstår monarkins ideologiska funktion, och den helt odemokratiska bördsrätten till ämbetet kvarstår också. Dessutom: Existensen av en politiskt ansvarsfri statschef strider mot parlamentarismens grundprinciper. Kungen skall inte bara vara politiskt oansvarig, han skall vara oavsättlig också — om han inte underlåter att fullgöra sina åligganden under minst sex månader. Han skall vidare inte kunna ställas till svars för sina gärningar. Han föds alltså att stå ovanför lagarna. Den ärftliga monarkin står i strid med varje demokratisk princip. Den strider också mot uppfattningen hos en växande folkopinion. Det är betecknande att Landsorganisationen på sin senaste kongress 1971 och dessutom i ett remissyttrande till grundlagberedningen uttalat att monarkin bör avskaffas. Vänsterpartiet kommunisterna har samma uppfattning — monarkin bör avskaffas. Statschefens representativa uppgifter, som kan minskas i omfattning, kan med fördel handhas av riksdagens talman. Denne är utsedd av folkvalda representanter och är själv folkvald. Med vad jag nu har anfört ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 1, fogad till konstitutionsutskottets betänkande nr 41,i vilken reservation begärs att riksdagen hemställer hos regeringen om kompletterande direktiv till 1973 års frioch rättighetsutredning, innebärande att denna skall utarbeta förslag om införande av republik i Sverige. Låt mig, herr talman, när jag ändå har ordet få säga någon mening om vad som även behandlas i detta betänkande, nämligen frågan om kvinnlig tronföljd, som tagits upp i reservationen 2. Att utöka den tronföljd vi vill avskaffa till att gälla även kvinnor har enligt vår uppfattning inte ett dyft att göra med vare sig jämlikhet eller rättvisa. Den högsta posten i landet skall inte kunna ärvas — inte ens av en kvinna! Men när vi har fått ett demokratiskt statsskick här i landet är det vår uppfattning att posten som statschef lika väl skall kunna innehas av en kvinna som av en man. Då är det duglighet och lämplighet som skall vara utslagsgivande. Införandet av kvinnlig tronföljd, som man önskar från borgerligt håll, har i dag att göra med den eventualiteten att de manliga kandidaterna till posten skulle dö ut eller, som det står i betänkandet, utslockna. På denna punkt ansluter vi oss till utskottets hemställan, som innebär avslag på yrkandet i reservationen 2.

Herr talman! Till skillnad från fru Ryding har jag inte något statschefsämbete med mig att lämna som present till talmannen. I stället har jag kanske en starkare opinion bakom mig. Jag vill bara med några ord beröra utskottsordförandens inlägg nyss. Han fruktade för att här skulle bli en grundlagsändring med lottens hjälp. Jag vill fästa uppmärksamheten på att vad vi reservanter föreslår är en utredning, inte någon omedelbar förändring. Därmed har jag också givit svaret på herr Johanssons fråga, från vilken tidpunkt kvinnlig tronföljd skall tillämpas. Det får bli utredningens uppgift att lägga fram förslag om detta, och sedan får ju riksdagen i vanlig ordning ta ställning. Detta var i huvudsak vad herr Johansson i Trollhättan hade att andraga mot vad vi reservanter sagt. Han gled förbi den fråga som jag ställde i mitt förra inlägg, och jag förstår det. Men då måste jag fortsätta frågandet och säga så här: Skall vi tolka detta på det viset att så länge det föds en arvprins inom huset Bernadotte, så länge sluter socialdemokratin trohjärtat upp bakom monarkin? Är det först när det bara finns en prinsessa till hands som socialdemokratin vill börja fundera på en annan ordning?
Herr talman! Utskottets ordförande anförde den synpunkten att man inte skall stifta grundlagar med hjälp av lotten. Det är emellertid, som herr Nordin påpekade, här bara fråga om en utredning, och dessutom torde det väl inte vara obekant för herr Johansson i Trollhättan att detta är sista gången som vi kommer att ha ett jämnt antal ledamöter i riksdagen. fr.o.m. nästa gång som vi väljer riksdag blir det 349 ledamöter, och då faller ju den eventualiteten bort. Vidare sade utskottets ordförande att detta är en liten fråga. Ja, den kan tyckas vara det, eftersom den inte berör särskilt många människor. Men principiellt sett är det en utomordentligt viktig fråga. Den har en klar jämställdhetsaspekt visavi män och kvinnor. På annat sätt kan jag inte tolka den.

Eller får jag möjligen tolka socialdemokraternas ställningstagande här i riksdagen i våras på det sättet att man bara sluter upp kring monarkin under det mycket bestämda villkoret — som herr Nordin också påpekade — att det inte blir någon kvinnlig tronföljd? Det kan väl knappast heller vara på det sättet att om vi hade haft kvinnlig arvsrätt till tronen, socialdemokratin hade intagit en motsatt ståndpunkt i våras? Jag kan alltså inte se denna fråga på annat sätt än att man från socialdemokratiskt håll gör sitt bästa för att slå monarkin sönder och samman den dag man har möjlighet att göra det. Men då tycker jag att man ärligt och uppriktigt skall erkänna det och ta konsekvenserna. Om man säger en sak och röstar på ett sätt här i kammaren och sedan visar en helt annan inställning till hela frågan, då gör man, som jag sade i mitt förra inlägg, en logisk kullerbytta.
Herr talman! Herr Johansson i Trollhättan förvånade sig över att vi vill ha ändring i en författning som ännu inte har trätt i kraft och av vilken vi inte har några erfarenheter. Men beträffande vårt motionskrav om monarkins avskaffande behöver vi sannerligen inte skaffa oss några erfarenheter av en sådan kvarleva från feodalväldet som monarkin är. Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till reservationen 1.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

Men det är självklart att det bästa i denna fråga vore om en del av herr Johanssons partivänner slöt upp kring kravet på införande av kvinnlig tronföljd. Jag tänker då inte minst på de socialdemokratiska kvinnorna här i kammaren. Då skulle vi undvika en lottning, och ingen skulle vara gladare än jag om så blev fallet.

Herr talman! I debatten om kvinnlig tronföljd ligger två frågor inneslutna, som bör hållas isär. Den första gäller statsskicket. Skall vi ha republik eller monarki?

Det problem som är det aktuella i frågan om kvinnlig tronföljd är: Vill vi ha jämlikhet mellan män och kvinnor i vårt samhälle? Anser vi att en kvinna saknar förmåga att fylla de funktioner av representativ och ceremoniell art som den nya författningen avser att tilldela konungen? Måste en manlig överhöghet trots allt poängteras på någon punkt i det svenska samhället även i en ny författning, som dock borde skapas i takt med tiden och dess jämlikhetssträvanden? Vi har tillsatt kommittéer för jämlikhet mellan män och kvinnor, och vi talar om kvinnoåret 1975. Hur är det då beställt med förmågan att dra konsekvenserna i praktiken? Jämlikhet skall gälla för alla, vilken position i samhället det än är fråga om — det må sedan gälla en eller många. Jag är något förvånad över konstitutionsutskottets ordförandes tal om att det är en så obetydlig form av jämlikhet att den inte bekymrar honom =— det gäller ju bara en eiler ett par personer. Men jämlikhet skall gälla för alla. Herr talman! Övertygad om att jämlikhet mellan män och kvinnor avser hela samhället yrkar jag bifall till reservationen 2.

Herr talman! Den nya grundlag som riksdagen har antagit innebär att möjligheter att hänskjuta politiska sakfrågor direkt till medborgarna för avgörande fortfarande saknas. Detta är en allvarlig brist i den nya författningen. Enighet råder om att den svenska folkstyrelsen också i fortsättningen skall förverkligas genom ett i huvudsak representativt system. Detta hindrar dock på intet sätt att möjlighet bör finnas att i vissa frågor använda sig av ett utvidgat folkomröstningsinstitut. Det kan exempelvis ske vid viktiga grundlagsändringar. Här bör beslutande folkomröstningar kunna genomföras, och möjlighet att få till stånd sådana bör också ges till en riksdagsminoritet. Det innebär, om förslaget genomförs, en viktig garanti för att stora förändringar i grundlagarna inte drivs igenom av en smal riksdagsmajoritet mot medborgarnas önskemål. I den moderata reservationen anges hur sådana folkomröstningar skall utformas. Om en tredjedel av riksdagens ledamöter så begär, skall folkomröstning anordnas vid kommande riksdagsval. Folkomröstningen skall utformas så att man har att rösta antingen ja eller nej på det framlagda förslaget. Förslaget förfaller om flertalet av dem som har deltagit i folkomröstningen svarar nej eller om antalet nejröster svarar mot mer än hälften av de röster som har avgivits samtidigt i det förrättade riksdagsvalet. I annat fall skall förslaget behandlas på vanligt sätt, dvs. av den nyvalda riksdagen. Herr talman! Förslaget från moderata samlingspartiets sida ansluter sig till förslaget i den reservation som förelåg när vi förra våren behandlade den nya grundlagen. Förslaget till lagtext finns i reservationen 15 som var fogad till förra årets konstitutionsutskottsbetänkande nr 26. Den reservation som nu föreligger från moderat håll innebär alltså i detta fall inga avgörande nyheter. Men orsaken till att den har kommit upp nu är att vi i våras inte hade möjligheter att behandla var för sig de skiljaktiga meningarna hos de olika partierna. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till den reservation som de moderata ledamöterna fogat till konstitutionsutskottets betänkande nr 42.

Herr talman!

Under riksdagsbehandlingen biträddes en del av dessa yrkanden, helt eller delvis, medan andra avslogs av den riksdagsmajoritet som då bestod av socialdemokrater och kommunister. När den nya författningen kom upp till en andra och slutlig behandling under vårsessionen 1974 gällde det, som alla vet, att antaga eller förkasta de som vilande antagna texterna. Någon möjlighet till förändring av enskilda delar av författningskomplexet förelåg inte. Inom centern gjorde vi i det läget den bedömningen att den som vilande antagna författningen nu borde antagas — trots de brister som enligt vår mening kvarstod. Vi ansåg att den nya författningen som helhet var klart överlägsen den gamla och att den därför borde accepteras. Samtidigt underströk vi att även den nya författningen på viktiga punkter inom en snar framtid borde förbättras, och vi fäste särskild vikt vid den utredning om vidgad grundlagsreglering av medborgerliga frioch rättigheter som blev ett resultat av grundlagsbehandlingen 1973. Eftersom det, som jag nyss nämnt, inte var möjligt att genomföra konkreta förändringar av grundlagstexterna vid det andra beslutet våren 1974, avstod vi inom centern från att under den allmänna motionstiden i år återkomma med de konkreta förslag som inte vunnit gehör under riksdagsbehandlingen 1973. Det innebär således inte att vi släppt dessa krav, men vi anser att det enda riktiga var att återkomma våren 1975 när den nya författningen trätt i tillämpning. Vänsterpartiet kommunisterna och moderata samlingspartiet däremot ålade sig — av skall vi säga propagandistiska skäl — inte samma självklara restriktivitet. Och det är en av anledningarna till att vi nu har att behandla en lång rad betänkanden i grundlagsfrågor. Detta gäller bl.a. den fråga som behandlas i konstitutionsutskottets betänkande nr 42, nämligen frågan om möjlighet till folkomröstning i grundlagsfrågor. Här är förhistorien den att mittenpartierna i en gemensam motion 1973 lade fram ett konkret utarbetat lagförslag. Detta byggde på ett förslag som ursprungligen lanserats av författningsutredningen och som tagits upp i en reservation i grundlagberedningen. Även moderata samlingspartiet hade 1973 en motion med i princip samma innebörd men med en något annorlunda utformad lagtext. Under utskottsbehandlingen 1973 anslöt sig moderata samlingspartiet till mittenpartiernas lagtext. Det blev således en gemensam reservation i utskottet, och i riksdagen röstade moderata samlingspartiets representanter för denna reservation. Men i den motion som nu behandlas i konstitutionsutskottets betänkande nr 42 och i den moderatreservation som finns fogad till utskottsbetänkandet kräver man plötsligt utredning av hela frågan. Vad är meningen med detta? Man skulle kunna tro att moderata samlingspartiet nu underkänner den lagtext som man enhälligt röstade för 1973 och av det skälet anser att hela frågan på nytt bör utredas. Men så är det uppenbarligen inte. I reservationen finns inte ett ord av kritik mot det förslag som man enhälligt röstade för 1973. Tvärtom upprepar man i beskrivande ordalag den lagtext som man tog ställning för 1973. Men trots detta kräver man utredning. Vad i all världen är det som skall utredas? Det skulle vara intressant att få besked om. Sanningen är uppenbarligen att moderata samlingspartiet lagt den här motionen och reservationen för att utåt försöka framstå som varmare anhängare av folkomröstning än centern och folkpartiet. Det är enligt min mening ett kufiskt sätt att försöka göra en markering, och den har ingen saklig grund. Utskottets majoritet — socialdemokraterna och ledamoten för vänsterpartiet kommunisterna — vill över huvud taget inte veta av folkomröstningar. Av det skälet kan jag självklart inte rösta med utskottsmajoriteten. Moderaterna har föreslagit en utredning som man inte kunnat ange några motiv för och som, om den skulle komma till stånd, endast skulle fördröja frågans lösning. Av de skälen kan jag inte stödja moderatreservationen. Jag kommer fördenskull, herr talman, att avstå från att rösta i en kommande votering.

Herr talman! Jag kan till fullo instämma i vad herr Fiskesjö nyss sagt. I våras hade vi uteslutande att ta ställning till det vilande grundlagsförslaget och avgöra om det var bättre än 1809 års grundlagar eller inte. Från folkpartiets sida tyckte vi att det vilande förslaget trots vissa brister, som vi har pekat på, var helt överlägset 1809 års grundlag. Därför röstade vi ja till grundlagsförslaget; vi kunde inte i det läget komma med några förändringar till det vilande förslaget. Det måste antas eller förkastas i sin helhet. Därför avstod vi från alla motioner i grundlagsfrågan i våras. Det innebär självfallet inte att vi på något sätt har gett upp och övergivit våra ståndpunkter. Tvärtom, vi ämnar återkomma med dem, men det tänker vi inte göra förrän lagen trätt i tillämpning. Det fanns alltså i våras, som herr Fiskesjö sade, ett utarbetat lagförslag. Lagtexten var klar t.ex. i fråga om folkomröstning vid grundlagsändringar. Denna lagtext stöddes även av moderata samlingspartiet. Nu har moderaterna motionerat om en utredning på detta område. Tittar man snabbt på deras framställningar misstänker man lätt att moderaterna börjat ändra ståndpunkt i den här frågan. Men jag tror inte, vilket man ser om man läser deras reservation noga, att de ändrat ståndpunkt. Jag hoppas kunna få bekräftat att de verkligen är intresserade av att få en beslutande folkomröstning. Jag kan inte förstå att det finns någon som helst anledning att motionera i dessa frågor och kräva utredning när det redan finns färdig lagtext att lägga fram, om man inte är ute efter att på något grumligt sätt vinna propagandistiska fördelar. Socialdemokraterna och kommunisterna kan av någon anledning inte alls tänka sig att med en folkomröstning gå ut och fråga folket vad det tycker om en grundlagsändring. Man avstyrker därför moderatmotionen med moti veringar som jag inte kan acceptera. Jag är nämligen helt för att man skall ha folkomröstning vid grundlagsändring. Men som redan sagts här är moderaternas förslag om en utredning bara ägnat att försena frågans lösning och därför kan jag heller inte rösta på detta. Herr talman!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

Herr talman! De båda anföranden som här har hållits av centerns och folkpartiets representanter kan jag inte avstå från att kort kommentera.

Det har vi gjort i annat sammanhang och det tänker vi fortsätta att göra. Vidare har det här framförts att en utredning skulle verka fördröjande. Om man utgår ifrån att utredningar skall pågå orimligt lång tid så kan man naturligtvis hävda den synpunkten. Men om, herrar Fiskesjö och Lindahl i Hamburgsund, vi nu är så helt ense, torde det för den borgerliga sidan i alla fall inte innebära att en utredning skulle fördröja frågans lösning. Nu är det emellertid inte bara de borgerliga partierna som skall fatta detta beslut. Kravet på utredning får naturligtvis också tolkas på så sätt att man tillsammans med de andra partierna skulle kunna resonera om att få fram ett förslag som man skulle kunna ansluta sig till. Jag förutsätter nämligen att man på alla håll kan vara beredd att jämka och ge med sig för att uppnå en samlande lösning. Jag vet, herr talman, inte om så är möjligt just i denna fråga, men det kan man ju inte veta när man motionerar. Man måste förutsätta att det finns möjligheter till öppenhet och god vilja. Därav, herr talman, kravet på utredning. Sedan sägs det i moderata samlingspartiets reservation ganska utförligt vad det är vi vill. Det ansluter till vad centern och folkpartiet så sent som förra året ansåg i dessa frågor. Men bara därför att de inte råkar ha kommit på idén eller därför att de av annat skäl avstått från att motionera i frågan under den allmänna motionstiden i år och det alltså inte finns några centereller folkpartimotioner, tänker markera sin position genom att avstå från att rösta på förslag som de gillar och tidigare varit med om att föra fram. Man skulle kunna uttrycka detta så att folkpartiet och centerpartiet när vi om en liten stund skall gå till omröstning i dessa frågor tydligen kommer att sitta och tjura. Så, herr talman, till sakfrågan. Inom de borgerliga partierna är vi i alla fall överens om att det kan vara lämpligt att låta vissa frågor gå direkt till folket för avgörande. Jag beklagar att socialdemokraterna i just denna fråga inte har velat vara mera generösa när det gäller direkt medborgarinflytande. När vi i våras diskuterade författningsfrågan fick vi uppleva hur många människor hyste misstänksamhet mot vad de kallade för de etablerade politikernas sätt att behandla olika frågor inklusive grundlagsfrågor. Då tyckte vi från moderat håll att det var rimligt att just i frågor av den karaktären, att de kan komma att väsentligt förändra vårt statsskick, låta människorna vara med direkt och säga ja eller nej.
Herr talman! Herr Björck i Nässjö sade väldigt mycket här under en lång stund. Sedan kom han fram till sakfrågan, enligt sin egen åsikt, och det var ju glädjande i och för sig. Men jag har en fråga att ställa till herr Björck, eftersom moderata samlingspartiets motion och reservation inte för denna fråga ett stycke framåt utan tvärtom för den bakåt: Har moderaterna hoppat av från den text vi var ense om förra gången eller varför har ni lagt fram detta förslag? Kan ni inte medge att ni väckte denna motion för att få litet propagandistisk effekt i samband med den upphetsade debatt om grundlagsfrågorna som fördes i våras? Utskottets ordförande hade vissa principiella synpunkter på frågan om beslutande folkomröstningar. Sådana skulle inte gå att förena med ett representativt system enligt hans åsikt. Jag kan bara kortfattat säga att jag inte delar den synpunkten. Vi behöver inte gå längre än till Danmark för att få belägg för att det går. Där har man ett någorlunda väl genomfört system med folkomröstningar vid grundlagsändringar. Men detta är en debatt som lär återkomma, så jag skall inte gå längre in på den just nu, herr talman.
Herr talman! Det vare mig främmande, herr Björck i Nässjö, att på något sätt försöka förhindra moderata samlingspartiet att lägga fram allehanda utredningsförslag. Men här gäller det en alldeles speciell fråga, där vi 1973 hade ett konkret lagförslag som även moderata samlingspartiet röstade för. Från moderata samlingspartiets sida har inte yttrats ett ord av kritik mot det förslaget. Men nu går man i bräschen för en reservation som kräver utredning i samma fråga. Då är det väl rimligt att vi från centern och folkpartiet frågar moderata samlingspartiet: Vad är det ni vill utreda för någonting? Vad är det som var fel i det förslag som lades fram 1973? Jag har inte hört någon som helst motivering från herr Björck för utredningsförslaget. Om man sedan ser på fortsättningen finner man att den ståndpunkt som moderata samlingspartiet nu intagit inte kan innebära någonting annat än att vi ytterligare skjuter detta problem på framtiden. Om nämligen moderata samlingspartiet hösten 1974 anser att en utredning av denna fråga är befogad utgår jag från att ni även våren 1975 kommer att anse detsamma — eftersom ingenting har hänt under mellantiden. Det skulle i så fall betyda att möjligheterna att redan 1975 få en majoritet för det konstruktiva och konkreta förslag som vi var ense om 1973 har bortfallit. Jag hade inte tänkt gå in i själva sakfrågan. Jag vill bara påpeka för herr Johansson i Trollhättan att de förslag som vi utarbetade 1973 innebär att folkomröstningsinstitutet skall vara fakultativt. Först skall vi ha eu vilande beslut i riksdagen om grundlagsändring. Därefter skall en minoritet ha möjlighet att kräva folkomröstning. Och om denna föreskrivna minoritet lägger fram krav om folkomröstning skall folkomröstningen äga rum i samband med nästföljande val, då väljarna har att ta ställning — ja eller nej — till det beslut som riksdagen en gång har fattat. Det är alltså en mycket enkel procedur, som inte på något sätt kommer i konflikt med det representativa systemet och som inte heller utifrån praktiska utgångspunkter på något sätt komplicerar beslutsfattandet. Vi måste under alla omständigheter fatta beslut två gånger i grundlagsärenden.

Herr talman! Både herr Lindahl i Hamburgsund och herr Fiskesjö tycks ha fått någon olycklig fixering vid det lilla krav på utredning som råkar finnas med i klämmen, eftersom de gång på gång återkommer till detta i stället för att ägna sig åt en sakdebatt i sakfrågan. Vi har faktiskt från moderata samlingspartiet i vår reservation gjort klart vad vi vill. Som jag framhöll i mitt tidigare anförande ansluter det sig till vad vi inom de borgerliga partierna var ense om när denna fråga diskuterades förra gången. Om vi genom en liten utredning kan öppna famnen även mot andra partier och få en ökad anslutning till våra tankegångar, tycker jag inte att det är så farligt. Men, herr talman, jag blir efter att ha lyssnat på centerns och folkpartiets representanter i denna debatt mer och mer övertygad om att man på dem verkligen kan applicera det gamla talesättet ”surt, sa räven om rönnbären”. De tycks uppenbarligen vara ledsna över att de själva inte väckt motioner i denna fråga. Därför talar de om helt andra saker än det som debatten egentligen gäller.

Herr talman! Det är ju på det sättet, herr Björck i Nässjö, att vad ni föreslår i er reservation och således vill att vi skall rösta för är ett krav på utredning. Eftersom vi inom centern och folkpartiet menar att en sådan endast kan ha som följd att en lösning av sakfrågan fördröjs, vill vi inte gå med på detta utredningskrav. Nu verkar det på herr Björck som om detta utredningskrav har tillkommit närmast av ett misstag. Det är mycket märkligt, eftersom det som framförs i moderaternas motion och i reservationens kläm är just detta utredningskrav. Jag vill än en gång konstatera att herr Björck inte på något sätt kunnat anföra skäl för att det behövs en utredning i denna fråga.
Herr talman! Det mesta är redan sagt i denna fråga, och en del har sagts Nr 109 Onsdagen den 30 oktober 1974 år. Kommer herr Björck då fortfarande att yrka på utredning av dessa frågor LL eller är han beredd att stödja det textförslag som vi var överens om år Folkomröstning 1973? flera gånger. Men vi kan väl ändå enas om att det snart är dags att fråga herr Björck i Nässjö och moderaterna hur de kommer att ställa sig nästa
Herr talman! Jag och moderata samlingspartiet kommer självfallet att vara beredda att stödja ett förslag som ansluter sig till de principer jag här talat för. Dessutom, herr talman, är det väl ett något märkligt resonemang att utredningar alltid skulle fördröja ärenden. Bara för några minuter sedan röstade folkpartiet och centern i denna kammare för ett utredningsförslag i en författningsfråga, nämligen när det gällde den kvinnliga tronföljden, trots att det i det avseendet för några år sedan fanns förslag till lagtext, som direkt kunde ha antagits, av moderata samlingspartiet. Då var det centern och folkpartiet som ville förhala genom utredningskrav. Den beskrivningen gäller åtminstone om man nu anser att utredningar alltid förhalar en fråga. Det kan ju faktiskt också vara så att en utredning leder till att en fråga faller framåt.
Herr talman! Jag vill påminna herr Björck i Nässjö om att centern aldrig har biträtt något konkret lagförslag i vad gäller kvinnlig tronföljd. Vi krävde även 1973 utredning i denna fråga, och det är det kravet som vi står kvar vid. Men det är annorlunda med den fråga som vi nu behandlar. Vi hade år 1973 ett konkret lagförslag som även herr Björck, förmodar jag, röstade för i kammaren i samband med behandlingen av författningsfrågan. Men nu är det uppenbarligen så, att vi från centern och folkpartiet inte kan förvänta herr Björcks och dennes partibröders stöd när vi lägger fram 1973 års förslag till 1975 års riksdag. Det beklagar jag, eftersom herr Björck och moderata samlingspartiet då kommer att ha varit med om att omöjliggöra ett snabbt förverkligande av möjligheter till folkomröstningar i grundlagsfrågor. ning gav följande resultat:

Herr talman! Det höga ledamotsantalet i enkammarriksdagen blev redan när frågan först diskuterades föremål för stark tveksamhet från en rad håll. Inte minst från moderata samlingspartiets sida uttryckte vi starka farhågor för att en kammare med 350 ledamöter skulle orsaka svårigheter rent arbetsmässigt sett. Den utveckling som vi har haft av arbetet i enkammaren har på så gott som alla punkter givit kritikerna rätt. Införandet av ett suppleantsystem i våras medförde en ytterligare ökning av antalet ledamöter. I stället för att försöka begränsa antalet ledamöter i kammaren har vi gått den rakt motsatta vägen. Plenitiden har ökat mycket starkt jämfört med vad som var förhållandet i den gamla tvåkammarriksdagen. Detta har inneburit ökade svårigheter för riksdagsledamöterna att hålla kontakt med väljare och olika intressegrupper. En sänkning av ledamotsantalet löser naturligtvis inte alla de problem som är för handen i den nuvarande enkammarriksdagen. En del av de tingen ses ju också över i den utredning som just nu arbetar med frågan om riksdagens arbetsformer. En sänkning av antalet ledamöter skulle dock vara ett steg i rätt riktning. Man bör, herr talman, också hålla i minnet att vi jämfört med många andra länder har en inflation i antalet riksdagsmän i så måtto att vi har ett stort antal riksdagsledamöter i förhållande till folkmängden. Detta kan naturligtvis i någon mån förklaras och försvaras med att vi i vårt land har att ta hänsyn till stora avstånd. Dessa avstånd har emellertid i praktiken blivit mindre under de senaste decennierna. Genom kommunikationernas förbättring är möjligheterna för riksdagsledamöterna att hålla kontakt med sin valkrets rent kommunikationsmässigt nu betydligt större än bara på 1950-talet. Mot den bakgrunden är en sänkning av antalet ledamöter till 299 befogad. Herr talman! Med denna motion förhåller det sig som med den föregående att den väcktes under den allmänna motionstiden och sakbehandlas nu. Jag hoppas därmed att vi kan slippa upprepa den något onyttiga debatt om utredning och liknande som vi hade när vi diskuterade det tidigare betänkandet. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till den reservation som av de moderata ledamöterna är fogad till utskottets betänkande.

Herr talman! Den här debatten riskerar på sätt och vis att bli ett eko av den föregående. Jag skall därför försöka korta ned mitt anförande så mycket som möjligt. I sakfrågan instämmer jag i mycket av det som herr Björck i Nässjö hade att säga. Men här gäller exakt samma skäl som i den tidigare frågan att man inte skall börja motionera och söka ändra en grundlag innan den vunnit tillämpning. Här gäller också samma argument att en utredning inte på något sätt för frågan framåt.

Herr talman! Jag vill bara säga till herr Lindahl i Hamburgsund att grundlagen i detta avseende har varit i tillämpning i nästan fyra år. Vi har sedan enkammarriksdagen infördes haft ledamotsantalet 350, så erfarenheter har vi sannerligen.

Herr talman! Här är det ju inte bara fråga om erfarenheter — det är också fråga om när den nya grundlagen i praktiken träder i tillämpning, alltså den lag som vi antog i våras. Det är dock denna lag som ändringarna kommer att gälla och inte den gamla, så det principiella skälet kvarstår trots allt.
Herr talman! Den nya grundlagen kommer ju i detta avseende inte att innebära några som helst förändringar som påverkar vårt ståndpunktstagande.

Herr talman! Frågan hur många vi skall vara i det här huset har varit uppe till behandling i ett par omgångar, senast i samband med besluten om den nya grundlagen, då riksdagen bestämde antalet ledamöter till 349. Jag har också i tidigare debatter utförligt motiverat varför jag har gått emot förslag om drastiska sänkningar av antalet ledamöter, och jag skall nu inte dra alla argumenten en gång till utan inskränka mig till några korta reflexioner. Jag anser att det från allmänna demokratiska och politiska synpunkter är angeläget, att antalet ledamöter i riksdagen är så stort att vi från såväl regionalpolitiska som partipolitiska synpunkter får en rimlig representation i riksdagen från olika delar av vårt land. En drastisk nedskärning av antalet ledamöter skulle medföra att vissa ytmässigt stora delar av vårt land fick ett mycket litet antal representanter i riksdagen och att även röstmässigt förhållandevis stora partier i flera län inte alls skulle bli representerade. Detta tror jag skulle vara till skada för den mera allmänna kontakten mellan allmänhet och riksdag och även för den partipolitiska verksamheten och debatten ute i regionerna. Man klagar ju redan nu över att avståndet mellan väljare och valda är för stort och att det är svårt för riksdagsledamöterna att hinna fylla sina i och för sig självklara uppgifter hemma i valkretsarna. Jag trorinte på de skäl som man helt allmänt anför för ett lägre ledamotstal. Om vi vore färre skulle arbetsbördan i riksdagen lätta, menar man. Vi skulle då bli mindre bundna till riksdagshuset och Stockholm och få mera tid över till kontaktskapande och allmänt utåtriktad verksamhet. Enligt min mening är det troliga i stället att det skulle bli precis tvärtom. Vi skulle ju helt allmänt bli färre att dela på de politiska uppgifter som under alla omständigheter måste skötas och som alla är ganska ense om att parlamentariker bör ta på sig. Detta gäller inte bara arbetet i utskott och kammare samt i riksdagens alla olika organ. Det gäller också arbetet i partigrupper och partikommittéer samt inte minst i statliga utredningar, i verkstyrelser och nämnder av allehanda slag. Och det gäller också den utåtriktade verksamheten. Inte ens i mera inskränkt bemärkelse skulle, tror jag, en nedskärning av antalet riksdagsledamöter med låt oss säga 50 ge någon påtagligt förbättrad arbetssituation här i huset. Möjligen skulle vi få ett något mindre antal motioner, men inte ens det är jag säker på. Och vad som är väsentligt från arbetssynpunkt är att antalet sakärenden med ganska stor säkerhet inte skulle minska. De olika partierna i riksdagen skulle säkerligen föra fram sina förslag och åsikter i motioner och debatter precis i samma omfattning som nu. Den enda förändringen skulle bli att de kvarvarande fick en ännu hårdare arbetsbelastning än vi nu har. Helt allmänt är det min mening, att det är bra för en demokrati att det i samhället finns förhållandevis många människor på olika nivåer som ägnar sig åt politik som förtroendevalda. Det ger breda kontaktytor och ökar allmänhetens möjligheter till påverkan, inflytande och ansvarsutkrävande. Alternativet är att allt större delar av den reella politiska makten läggs på organisationerna och på byråkratin. Vad jag här sagt innebär inte att jag anser att riksdagens arbetsformer är i allo idealiska, även om jag kanske tycker att kritiken i många avseenden skjuter över eller vid sidan om målet. Ett parlament kan aldrig bli ett kontor som man kommer till kl. 9.00 och lämnar kl. 16.00.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
Herr talman! Vi är självfallet alla överens om att de enskilda riksdagsledamöternas möjligheter att hålla god kontakt med väljare, organisationer och andra skall förbättras och förstärkas. Jag ställer mig emellertid tvivlande till om detta sker genom att riksdagen har ett stort antal ledamöter. Skulle man fullfölja den tankegången är det ingenting som säger att det skulle räcka med 350 ledamöter. Då borde man måhända gå ännu längre. 350, eller 349 som det kommer att bli, är också en helt godtyckligt vald siffra. Det finns ingenting som säger att just 350 ledamöter skulle vara det ideala för att uppnå goda kontakter mellan oss som är riksdagsledamöter och väljarna och andra intressegrupper. Att det blivit 350 beror bl.a. på olika tillfälligheter. Jag ifrågasätter om den utveckling vi har i riksdagen med en i stort sett ständigt ökad plenitid är en lycklig utveckling och om den verkligen möjliggör för riksdagsledamöterna att fylla de närkontaktfunktioner som vi bevisligen har. Sedan vill jag till herr Johansson i Trollhättan säga att jag förvisso i många avseenden slår vakt om traditionerna, dock med det förbehållet att jag brukar nöja mig med att slå vakt om s.k. goda traditioner. Jag anser det inte vara någon god tradition att ha ett så stort ledamotsantal som vi har i dag. Herr talman! Jag vill ännu en gång yrka bifall till den reservation som är fogad till utskottets betänkande.

Herr talman! Jag är ledsen om jag inte riktigt förstod herr Johanssons resonemang när det gällde traditionerna. Det förhållandet att vi tidigare haft väldigt många ledamöter i riksdagen — det rörde sig tidigare om 384 ledamöter fördelade på två kamrar — är väl knappast i och för sig någon garanti för att det var en god demokratisk tradition. Skulle vi dra konsekvenserna av det resonemanget borde snarare den gamla fyrståndsriksdagen motsvara herr Johanssons ideal. I den fanns det verkligen goda möjligheter, åtminstone för vissa grupper, att uppfylla kriteriet väldigt många ledamöter. Det är naturligtvis på det sättet att demokrati förutsätter effektivitet. Jag är, liksom moderata samlingspartiet, övertygad om att en sänkning av ledamotsantalet skulle innebära ökad effektivitet i riksdagsarbetet. Det är därför vi har fastnat för att föreslå en sänkning och föreslagit siffran 299. Självfallet kan man också där resonera om huruvida just det är det exakt lämpliga antalet — det vet vi ingenting om, av det enkla skälet att det inte finns något tal som är exakt lämpligt och som uppfyller alla krav.
Herr talman! Bara ett par kommentarer ytterligare! Jag tror att den debatt som förs om antalet ledamöter i riksdagen i och för sig gör en viss skada. När det framställs krav om en sänkning av antalet ledamöter understryker nämligen dessa krav en del vulgäruppfattningar som finns ute i samhället om den politiska verksamheten och som jag tycker att vi i riksdagen bör ha som en gemensam uppgift att bemöta. Man får gärna det intrycket när krav framställs om en sänkning av antalet ledamöter, att det här i riksdagen skulle finnas ett stort antal ledamöter som bara går omkring och såsar och inte gör någon nytta alls. I själva verket är det ju så, att det här i huset under stora delar av dygnet sjuder av verksamhet från källarplanet och upp till tolfte våningen. Vi finns inte alltid i kammaren, men vi verkar i alla möjliga andra sammanhang, där vi fyller uppgifter som vi enligt min mening bör fylla. Det sägs vidare att det av arbetstekniska skäl borde vara rimligt att skära ned antalet ledamöter. De som säger det har inte på något sätt bestyrkt riktigheten i sina påståenden. I våra grannländer har man i förhållande till befolkningen ungefär samma ledamotsantal i sina parlament som vi har här i Sverige, fastän parlamenten där numerärt är mindre än vår riksdag. Och i våra grannländer finner vi ungefär samma arbetsförhållanden som dem som råder i vårt land. Den grundläggande faktorn när det gäller ar Nr 109 betsbördan är inte antalet ledamöter i och för sig, utan det är antalet sak Onsdagen den ärenden som parlamentet har att ta ställning till och antalet politiska partier 30 oktober 1974 i parlamentet. Varje parti känner i de flesta frågor behov av att markera sina ståndpunkter, och ju fler partier det finns desto fler tunga motioner = Riksdagens blir det och desto fler inlägg görs i olika debatter. Däremot har enligt min - ledamotsantal mening antalet ledamöter inte särskilt stor betydelse för arbetsbelastningen.
Herr talman! Ingen har någonsin ifrågasatt att det här huset sjuder av aktivitet, men det är just det, herr talman, som faktiskt kan förorsaka att arbetsbördan blir oerhört tung och att effektiviteten därmed kanske inte alltid blir så hög som man skulle önska:

Herr talman! Rösträtten har inte alltid varit självklar i vårt land. Länge var den som bekant inkomstgraderad. Vidare hade vi en vallag som var synnerligen orättvis. Mindre partier missgynnades genom att de måste ha väsentligt flera röster per mandat än större partier. Grundlagsändringen 1968-1969 tog bort de värsta orättvisorna i detta avseende, genom systemet med tilläggsmandat för fördelning partierna emellan. Faktum är dock att vi nu har en åsiktsgradering. Rösterna har olika värde. Den röst som lägges på ett parti som inte når 4 procent av väljarna har inte samma värde som den röst som lägges på ett parti som överskrider detta procenttal. Partier under 4 procent blir nämligen helt orepresenterade i riksdagen. Tröskeleffekten av denna spärr blir att ett parti med 3,9 procent av väljarna blir helt utan riksdagsrepresentation medan ett parti med 4 procent får 14 mandat. I det senaste riksdagsvalet deltog mer än 5 160 000 väljare. Det innebär att ett parti skulle kunna samla över 200 000 väljare utan att för den skull bli representerat i riksdagen, beroende på att man inte uppnår 4 procent av väljarna. Om flera partier närmar sig 4 procent men inte når detta tal skulle det kunna innebära att flera hundra tusen väljare blir orepresenterade. Detta är en orimlig bestämmelse som måste bort. Ju förr dess bättre. Vänsterpartiet kommunisterna har krävt slopande av 4-procentsspärren. De övriga partierna ville inte ens rubba på denna orimliga spärr när förslaget till ny grundlag antogs. Tyvärr visar de heller inte nu någon benägenhet att ändra ståndpunkt. Det är något av ödets ironi att det parti — folkpartiet — som hårdast drev kravet om 4-procentsspärren i slutet av 1960-talet, nu för egen del hamnat snubblande nära den gräns man ville sätta mot andra partier. Det kan för övrigt noteras att ett av de partier som folkpartiet då ville stänga ute med denna spärr, nämligen kds, nu tydligen undersöker möjligheterna att manipulera sig förbi spärren genom att utnyttja den av vpk påtalade svagheten i lagen att partiers namn inte är skyddade. Vid en tidigare riksdagsbehandling av vpk-kravet om slopande av 4-procentsspärren antyddes från socialdemokratiskt håll att just denna höga gräns var ett resultat av en kompromiss i grundlagsarbetet under 1960-talet. Man måste då fråga sig om kompromissen skall bestå i all framtid. Frågan har varit uppe till upprepade behandlingar. Om man inte är beredd att helt slopa spärren, som vpk kräver, borde man åtminstone kunna diskutera en lägre gräns för att minska de orimliga effekterna, eller någon form av avtrappning. Den diskussion som hittills förekommit är framför allt försöken att använda denna odemokratiska spärr för att skriva historia. Man talar från socialdemokratiskt håll om partisplittringen i Weimarrepubliken i Tyskland, som om detta skulle vara en avgörande orsak till utvecklingen i Tyskland mellan världskrigen. Detta är ett ansträngt försök att motivera en orimlig valordning. De partier som försvarar spärren brukar också peka på andra länders partisplittring och säga att så vill vi inte ha det här i Sverige. Uppkomsten av politiska partier beror naturligtvis på politiska motsättningar, och dessa avskaffar man inte med en valspärr. Faktum är också att förekomsten av 4-procentsspärren samtidigt motverkar röstning efter åsikt. Väljare kan avstå från att rösta på ett parti som anses utan chans att passera spärren, trots att man sympatiserar med partiet. Eller också kan väljare rösta på ett parti för att medverka till att det kommer över spärren, trots att man kanske har större sympatier för ett annat parti. Är verkligen en sådan situation önskvärd? Vi anser det nödvändigt att 4-procentsspärren avlägsnas för att alla röster skall få lika värde och den rådande åsiktsgraderingen bringas ur världen. Utskottsmajoriteten nöjer sig med att hänvisa till sina tidigare ställnings taganden för att yrka avslag på vpk-motionen. Vi har inte godtagit dessa ställningstaganden förut och gör det heller inte nu. Därför vill jag, herr talman, yrka bifall till den reservation som jag fogat till utskottets betänkande.

Herr talman! Den s.k. 4-procentsregeln vid val till riksdagen har ju diskuterats flera gånger i den här kammaren. Herr Berndtson tycks ha tagit frågan på entreprenad — åtminstone har han tagit upp frågan under de tre senaste åren. Jag har faktiskt gått igenom riksdagstrycket från 1968 fram till 1973 och funnit att herr Berndtson under sin entreprenörtid inte tillfört diskussionen om 4-procentsregeln en enda ny synpunkt. Det har han inte heller gjort i sitt anförande i dag. Det är i stort sett samma gamla höga visa som tidigare. Han har gång efter annan sagt att 4-procentsregeln är odemokratisk och yrkar på att denna regel skall slopas. Man kan naturligtvis ha olika uppfattning om vad som är demokratiskt eller inte, men att angripa 4-procentsregeln och kräva dess avskaffande från demokratisk utgångspunkt är åtminstone för mig en ganska befängd tanke. 4-procentsregeln har ju inte införts för att skada vårt demokratiska statsskick. Den har tvärtom införts för att få till stånd en väl fungerande demokrati.

Demokratins arbetsduglighet är inte mindre viktig än rättvisan i valsystemet.” Problemen i länder med stor partisplittring är väl kända. De finns också beskrivna i den statsvetenskapliga litteraturen. Vi kan också få exempel på denna problematik om vi blickar ut över världen. Till och med herr Berndtson borde ha tagit lärdom av de fakta som här föreligger. Att en så stor majoritet i den svenska riksdagen sluter upp kring en spärregel som motverkar partisplittring med de problem som det kan innebära för ett demokratiskt väl fungerande statsskick, ter sig för mig helt självklart. En annan sak som man inte heller får glömma bort är att det provisoriska valsystem som vi hade före det nuvarande också innefattade spärr mot små partier. Denna var i de flesta valkretsar väsentligt hårdare än den 4-procentsregel vi för närvarande har. Exempel härpå finns på s. 2 i konstitutionsutskottets betänkande. I jämförelse med spärrarna mot små partier i ett valsystem med slutna valkretsar har 4-procentsregeln både fasthet och konsekvens. Herr talman! Jag vill därför yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på herr Berndtsons yrkande.

Herr talman! Jag får upplysa herr Johansson i Malmö om att något entreprenadsystem inte tillämpas i riksdagsarbetet. Att jag talat för denna motion vid flera tillfällen beror bara på att vårt parti har drivit frågan om att avskaffa 4-procentsregeln, och torde göra det även i fortsättningen. Herr Johansson säger att vi inte har redovisat några nya argument. Vi har underbyggt vårt första krav om att slopa 4-procentsspärren tillräckligt för att inte behöva komma med ytterligare argument. Jag vill nog snart höra ytterligare argument från dem som försvarar 4-procentsspärren. Jag noterar med viss förvåning att herr Johansson i Malmö anser det vara befängt att se det som odemokratiskt att flera hundra tusen väljare faktiskt kan bli orepresenterade i riksdagen genom det system vi har. Han återkommer till det kära temat om andra länders partistruktur. Jag förstår att herr Johansson syftar på konstitutionsutskottets besök i Holland där man har 14 partier i parlamentet. Men vad vet vi om hur många partier man haft om det funnits en spärr? Nu finns exempelvis katolska folkpartiet, kristligt-historiska unionen, reformerta partiet, reformerta unionen samt romersk-katolska partiet. Men är det säkert, herr Johansson, att man kan föra samman dessa partier under en hatt? Jag vet inte om besöket i Holland av konstitutionsutskottet och dess många anhängare av 4-procentsregeln innebär att man också i detta land kommer att söka lösa problemet genom att införa en spärr. Om man hade en sådan spärr är det möjligt att flera av partierna skulle sakna parlamentarisk representation. Men uppdelningen i katoliker och protestanter består även om man följer svenskt mönster och inför en spärr. Effekten skulle förmodligen bli densamma som här, nämligen att en betydande del av väljarna blir orepresenterade och fördelarna med en sådan ordning är såvitt jag kan förstå svåra att finna. Partier uppstår inte beroende på om det finns en spärregel vid val eller inte; det finns andra grunder. Man kommer aldrig att lösa dessa problem med en odemokratisk spärr.

Herr talman! Jag vet mycket väl att herr Berndtson varit och studerat förhållandena i Holland. Jag var tillsammans med honom på den utskottsresan och är den förste att uttrycka min glädje över att dessa utskottsresor också tycks kunna påverka herr Berndtson. Det är naturligtvis, som jag ser det, mycket tillfredsställande att han numera börjar hämta de politiska idealen västerifrån. Tidigare var han ganska ensidigt östinriktad på den punkten. Det åligger förvisso inte mig att uttala mig om det holländska systemet på något sätt. Det skall jag inte göra. Jag vill emellertid nämna för herr Berndtson att jag tror att de holländska politikerna var lika intresserade av det svenska systemet som vi var av det holländska. Jag kan försäkra herr Berndtson att det var många politiker av dem vi träffade i Holland som hade åtskilliga frågor att ställa just beträffande den svenska s.k. spärrregeln. Fasansfulla tanke, höll jag på att säga, vad skulle hända därest herr Berndtson skulle fortsätta sitt resande och titta på systemen ännu längre västerut? Jag tror att det skulle vara utomordentligt bra för demokratin om han gjorde det, men det vore naturligtvis besvärligt för herr Berndtson att behålla sin ställning i det egna partiet. Vidare säger herr Berndtson att han väntar sig att utskottet snart skall ändra åsikt gentemot hans motioner. På den punkten vill jag bara säga Nr 109 Onsdagen den 5 od " 30 oktober 1974 skall kunna framlägga några direkt nya synpunkter. Lämnar man år efter oo Årin samma motion då skall man också ha samma svar — det är min upp Avskaffande av fattning. till herr Berndtson att det åligger utskottet att uttala sig om hans motion och när den inte innehåller något nytt kan man inte heller begära att utskottet den s.k. 4-pro Till sist vill jag säga beträffande entreprenaden att det må vara detsamma centsregeln vid val om den ligger hos herr Berndtson personligen eller hos hans parti. till riksdagen Jag skall, herr talman, inte ytterligare förlänga denna debatt med herr Berndtson. Jag kan knappast övertyga honom om nödvändigheten av en spärregel mot småpartier — det har jag aldrig drömt om att kunna göra. Varför skulle jag lyckas med vad tre tidigare riksdagar har misslyckats med?
Herr talman! Men nog gör herr Johansson i Malmö ganska stora ansträngningar för att hitta argument för sin ståndpunkt. Jag tycker det verkar något överansträngt när han talar om att jag skulle hämta politiska ideal från vissa västeuropeiska länder. Vad jag diskuterat är partistrukturen i vårt land och i ett land som konstitutionsutskottet nyligen besökt och som jag förstod att herr Johansson syftade på i sitt första anförande. Vad jag sagt och fortfarande hävdar är att en spärregel har en odemokratisk effekt, men den löser naturligtvis inte frågan om partistrukturen i det ena eller andra landet. Sedan sade herr Johansson att om jag fortsatte ytterligare längre västerut, så skulle jag kanske finna flera exempel som talade emot den ståndpunkt jag intagit. När författningsdebatten pågick på 1960-talet fanns det i herr Johanssons eget parti starka krafter som drev frågan om införande av enmansvalkretsar i vårt land. Om man exempelvis tittar på det senaste valet i England, så får man ett övertygande bevis för orättvisorna även i det systemet. Planerna på enmansvalkretsar bör nog i fortsättningen gömmas ännu djupare i skrivbordslådorna.

Herr talman! Den tidiga demokratiska rörelsen tog som sin huvuduppgift att bryta igenom den exekutiva maktens och byråkratins envälde och hävda folkrepresentationens och väljarnas primära roll i den statliga makthierarkin. Men parlamentarismens genombrott har aldrig blivit fullständigt. Den liberala borgarklassens demokratiska strävan har aldrig varit konsekvent. Den gamla exekutivmaktens organ lyckades på många håll konservera delar av sin makt. Inte minst i den svenska statsstrukturen har det varit märkbart, med den starka ställningen för byråkrati. Exekutivmakten och byråkratin har särskilt kunnat bevara sina positioner när det gällt makten över utrikesoch militärpolitik, underrättelseverksamhet och hemlig polis. Ännu i dag är det omöjligt för den svenska riksdagens högsta kontrollorgan att få insyn i vad som i kontroversiella fall inom dessa områden verkligen har skett. Byråkratin och exekutivmakten är på sådana punkter i praktiken oansvariga. Problemet med den självständiga exekutivmakten och byråkratin har under de senaste årtiondena förnyats och skärpts i de flesta länder med klassisk parlamentarism. Kapitalismen behöver en starkare statsapparat. I spåren av denna utveckling följer en oundviklig konflikt mellan parlament och statsbyråkrati. Vi får en förskjutning i de politiska beslutens sammansättning, där allt fler beslut fattas internt och administrativt. Vi får en tendens till att lagstiftaren får allt sämre kontroll över myndigheternas faktiska praxis. Vi får en tendens till att exekutivmakten och dess utredningsbyråkrati alltmer styr parlamentets arbete, allt oftare ställer parlamentet inför fullbordade fakta. Till exekutivens traditionella makt fogar alltså den moderna utvecklingen nya reella befogenheter varje dag — förlorare i denna process är parlamentet och folket. Parlamentets ställning blir — om denna process får fortsätta oförhindrad, mer och mer formell, ju mer av reell utformning av besluten som hamnar inom exekutiven och byråkratin. Det är mot bakgrund av den växande exekutiva makten och svårigheten för parlamentarisk kontroll man bör se den s.k. EEC-paragrafen i den nya författningen. Uppenbart är att det på en lång rad samarbetsområden är politiskt helt ofarligt och mest en teknisk fråga att överlåta befogenheter på internationella organ. Av helt annan typ är emellertid sådant internationellt samarbete som avser t.ex. polisiär kontroll eller samarbetet inom underrättelsesektorn. Detta har komplikationer som gör att det aldrig bör lämnas åt exekutiva organ utan fortlöpande, formlig kontroll från parlamentet. I synnerhet bör den demokratiska insynen och beslutsprocessen hävdas i alla de fall där den svenska staten träder i relation till internationella statsgrupperingar av så subjektiv prägel som EG -— eller Comecon. När det handlar om att gentemot denna typ av gemenskaper uppge statliga befogenheter och därmed begränsa den nationella suveräniteten bör principen enligt vår mening vara att sådana beslut alltid betraktas som grundlagsfrågor som skall avgöras först efter det att folket i val fått tillfälle att säga sin mening. Även om beslutet som sådant inte formellt behöver beröra grundlagsområdet — det kan t.ex. röra inskränkningar i suveräniteten att föra skatteeller regionalpolitik — så är ju sådana viktiga inskränkningar ändå indirekt och innehållsmässigt av samma dignitet som grundlagsfrågor. De berör cen trala områden som enligt grundlagarna skall ankomma på svenska statsorgan och som är bland de mest vitala för den nationella självständigheten. Mot bakgrund av den principen anser sig vpk inte kunna acceptera att man i fråga om sådana avgöranden lämnar luckor för exekutivmakten att begränsa den nationella självbestämmanderätten. Nu kan man givetvis säga att den nya författningsbestämmelsen på detta område formellt är ganska restriktiv. Det är bara när ett beslut inte kan uppskjutas, när fara ligger i ett dröjsmål, som man skall kunna gå ifrån att behandla ärendet enligt samma procedur som gäller för grundlagsfrågor. Den nya formuleringen visar enligt vår mening att den kritiska diskussion som förts kring problemet har haft en viss verkan. Man inser allmänt i dag på ett annat sätt vikten av att gå fram försiktigt med den nationella suveräniteten. Det är i och för sig en välgörande kontrast till 1960-talets lättvindiga debatt om Sveriges integration i EEC eller 1950-talets borgerliga flirtande med Atlantpakten. När vi ändå fortsätter vår kritik är det därför att vi vill varna mot det kryphål som bestämmelsen alltjämt lämnar i frågor av EG-typ. En kvalificerad majoritet skall utan mellanliggande val alltjämt kunna fatta viktiga beslut om inskränkning iden nationella självständigheten ide fall där dröjsmål medför olägenhet. Vi skulle inte ta så här hårt på frågan, om inte 1900-talets ganska entydiga politiska erfarenhet så klart visade vilken fara som ligger i den sortens undantagsbestämmelser. Risk med dröjsmål — på tyska ”Gefahr im Verzuge” — har varit ett av de mest missbrukade begreppen i författningsjuridiken, både under mellankrigstiden och under efterkrigstiden, detta främst av två skäl. För det första ligger svagheten däri att man alltid måste ha någon som avgör om det föreligger fara i dröjsmål. Denne någon är naturligtvis exekutivmakten och byråkratin. Parlamentet avgör som regel aldrig självt när fara för dröjsmål föreligger, och kan alltid överspelas. Exekutivmakten kan alltid påstå att ett sådant läge föreligger. För det andra är situationer där hastiga beslut av ingripande natur för den nationella integriteten måste fattas i de flesta fall politiska konfliktoch krissituationer. Då råder oftast stämningar av onormal natur som kan utnyttjas för beslut styrda av krafter som vill se landet underkastat EG:s intressen. I sådana lägen är det viktigare än annars att folket i val får sin kontrollmöjlighet och att saken hinner diskuteras. Det är just i sådana lägen man inte skall ha bestämmelser om fara i dröjsmål utan i stället ge sig tid. Det är bara för kapitalintressena som det är en fara i dröjsmål med att lämna över befogenheter till EG. För folket är dröjsmålet ingen fara. Nu har det i den allmänna debatten anförts att man behöver ett sådant beslut för att exempelvis kunna införa Sverige i internationellt samarbete när det gäller åtgärder gentemot multinationella företag. Detta argument har alltid förefallit mig fantastiskt. Med vilken borgerlig regering, med vilken regering i ett privatkapitalistiskt land skulle Sverige kunna åstadkomma ett fruktbart samarbete riktat mot de multinationella företagen? Knappast genom att överlämna suveränitet och befogenheter till den franska rege ringen, i vilken många av ledamöterna är livligt finansiellt intresserade i multinationella företag. Ej heller i samarbete med den amerikanska regeringen, som ju till mycket stor del består av representanter för de stora multinationella finansintressena och vars kongress till över 60 procent består av bolagsadvokater. De multinationella företagen kan bekämpas utan att man fördenskull träffar överenskommelser som innebär att man uppger konstitutionella befogenheter. Det sannolika är att Sverige har större möjligheter att inta en skarpare attityd än både USA, Frankrike och andra länder, om man inte har bundit sig vid sådana former som innebär att man överlämnar delar av sin självständighet. Ett sådant överlämnande av delar av den nationella självständigheten, när det gäller åtgärder mot multinationella företag, kan uppenbarligen endast binda och försvaga kampen mot de multinationella företagens makt. Argumentet att man skall behöva ingå i den typen av överenskommelser och att det skulle täckas av den här paragrafen är uppenbarligen konstruerat för att dölja sakens verkliga sida. Denna paragraf tillkom för att underlätta överlämnandet av konstitutionella svenska befogenheter till EG-gemenskapen! Och det är alltjämt detta som är huvudorsaken till att den finns. Författningar skrivs, har det sagts, inte för socialt lugna perioder; de skrivs för att vara stöd i kritiska och kontroversiella lägen. Just därför bör de inte lämna utrymme för snabba och kuppartade beslut i fråga om överlämnande av delar av landets suveränitet, särskilt inte till grupperingar av stater som står på den internationella reaktionens sida i sådan utsträckning som är fallet inom EG och som har så många auktoritära drag i sin författningsutveckling som EG-staterna. Denna fråga bör omprövas. Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Den bestämmelse som vi nu diskuterar säger att beslutanderätt i begränsad omfattning kan överföras till mellanfolklig organisation. Avgörandet kan ske antingen genom två beslut med mellanliggande val eller vid ett tillfälle med fem sjättedels majoritet. Det är alternativet med fem sjättedels majoritet som vpk hakar upp sig på. Att riksdagen skulle kunna överlåta beslutsfunktion till mellanfolklig organisation genom två beslut med mellanliggande val motsätter man sig däremot inte, om jag uppfattat saken rätt. I det anförande som herr Svensson i Malmö nyss höll saknades många av de häftiga utfall som förekommit mot den här paragrafen tidigare. Jag noterade med tillfredsställelse att det icke fanns något upprepande av att detta skulle vara ”ett odemokratiskt inslag i författningen”, ”hån mot demokrati och självbestämmande”, ”hot mot den nationella självbestämmanderätten” osv. Jag uppfattade det såsom ett litet mera nyanserat resonemang, där herr Svensson försökte anlägga ett historiskt perspektiv och peka på de problem som alltid finns i samband med byråkrati och tillväxt av de administrativa organen. Nu tycker jag emellertid inte att beskrivningen var rättvisande, ty i fråga om författningsutveckling de senaste decennierna har ju riksdagen lyfts fram, inte minst när det gäller internationella överenskommelser. Tidigare hade vi 12§ i den gamla regeringsformen som gjorde det möjligt att fatta en hel del beslut om internationella traktat och överenskommelser utan riksdagens hörande. Jag minns nu inte hur det i praktiken gick till när det gällde Förenta nationerna och vårt medlemskap däri. Men såvitt jag förstår skulle man, stödd av 12 §, mycket väl ha kunnat ansluta Sverige till Förenta nationerna utan att riksdagen hade kopplats in. Något sådant är inte möjligt med den nya grundlagen, utan här har riksdagen fått en mer betydelsefull roll. Nu går det naturligtvis att välja ut praktiskt taget vilken lagbestämmelse som helst och konstruera fall där missbruk kan förekomma. I det här fallet utgår man ifrån att en överväldigande majoritet med berått mod skulle gå emot en klar folkopinion, trots att riksdagsmajoriteten därigenom riskerar att sopas bort vid det val som måste följa inom tre år. För min del tror jag inte att detta är sannolikt, särskilt som det i en kontroversiell fråga normalt borde vara oerhört mycket lättare att vi två tillfällen få vanlig enkel majoritet än att vid ert tillfälle få så mycket som fem sjättedels majoritet. Låt oss ändå spekulera och göra ett tankeexperiment. Vad skulle hända om riksdagen i en kontroversiell fråga med fem sjättedels majoritet gick emot folkopinionen och beslöt överföra en del befogenheter på en mellanfolklig organisation? Såvitt jag förstår skulle folket vid nästa val utkräva ansvar, och den nya majoritet som då bildades skulle med vanlig enkel majoritet kunna upphäva den befogenhetsöverlåtelse som den tidigare riksdagen beslutat. En fördel med denna fem sjättedels majoritet är alltså att den mellanfolkliga organisationen inte blir grundlagsfäst utan att man snabbt kan återkalla en befogenhetsöverlåtelse. Har beslutet om överlåtelse skett två gånger med mellanliggande val får man räkna med en mera tidsödande process för att dra sig ur det internationella samarbetet. Har däremot beslutet fattats enligt regeln om fem sjättedels majoritet, så räcker det med ett enda beslut och vanlig enkel majoritet för att upphäva beslutet. Är den aktuella paragrafen ett hot mot vår nationella suveränitet? Bestämmelsen som sådan kan knappast vara det, utan det beror på hur den används. Jag vill nog påstå att den skulle kunna användas i arbetet på att hävda vår suveränitet. Jag kan inte riktigt acceptera herr Svenssons i Malmö bedömning när det gäller de multinationella företagen. Han frågade på vilket område vi skulle kunna kontrollera deras verksamhet och använda Oss av ett internationellt samarbete. Skulle man inte kunna tänka sig att beskattningsfrågan vore ett sådant område? Jag vill i varje fall inte utesluta att man genom internationella överenskommelser skulle kunna få en effektivare beskattning av de multinationella företagen.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

Herr talman! Jag fruktar att herr Bergqvist har en något idealistisk syn på parlamentarismens utveckling. Det finns faktiskt statsvetenskapliga undersökningar, bl.a. av den västtyske professorn Wolfgang Abendroth, som visar hur beslutsmakten och proportionen av faktiska beslut mer och mer glider över i byråkratins och i exekutivmaktens händer samt att parlamentet så att säga blir en utformare av rambeslut som därefter av byråkratin och exekutivmakten kan fyllas med det innehåll man önskar. Man skall akta sig för att inte se den tendensen, den är uppenbart en fara. Man får inte idealisera det verkliga förhållandet. Det är klart, herr Bergqvist, att vi tidigare var skarpare i vår kritik, dvs. när man inte visste hur Sveriges faktiska relation till EEC skulle bli och det fanns en uppenbar fara, understödd av den här paragrafen, att man skulle få en mer långtgående integration. Herr Bergqvist lär veta att det fanns intressenter som arbetade för det. Det fanns alltså skäl att den gången framhålla farhågorna skarpare än man behöver göra i nuvarande läge. Det är egentligen inte riksdagsmajoritetens storlek som, såvitt vi förstår, utgör det avgörande skyddet mot plötsliga, kuppartade överlämnanden av delar av den nationella suveräniteten. Det avgörande skyddet ligger i stället i att man får tid att diskutera frågorna före och efter ett val. På det viset får också en bredare opinion tillfälle att ta ställning. Även om man har en stark majoritetsgaranti, vet vi av erfarenhet att det i speciella stämningar inte behöver utgöra något som helst hinder för att fatta beslut som inte är i linje med folkflertalets intressen. Det är mot sådana extrema situationer som vi vänder oss. Där finns det uppenbarligen ett kryphål i paragrafen. Det är också idealistiskt att tro att regeringen, när det har fattats ett beslut eller när statsapparaten har gått in i ett visst samarbete, bara blir utvoterad i nästa val och man därefter kan riva upp ett fattat beslut. Vi vet att det inte fungerar så. Fullbordade fakta är oftast mycket svåra att ändra. Dessutom kan sådana här överlåtelser och avtal i sin innehållsmässiga utformning medvetet vara sådana att ett upphävande av dem försvåras. Vi skall inte inbilla oss att de som vill driva igenom sådana här överlåtelser eller avtal inte inser det när de fattar sitt beslut. Jag kan inte inse att det här med de multinationella företagen är något som helst argument i sammanhanget. På vilken regering eller organisation skulle Sveriges regering överlåta delar av den nationella suveräniteten för att därmed få ett effektivare vapen gentemot de multinationella företagens makt? Är det USA:s eller Frankrikes regeringar, eller är det Bryssel eller New York som skulle få överta dessa befogenheter? Vad skulle vederbörande huvudstad bättre kunna göra än den svenska regeringen gentemot de multinationella företagens makt här i landet?